Herr talman! Jag tycker att det kan vara rimligt att citera något ur de kommittédirektiv, Dir. 1981:22, som Anders Dahlgren gav den här utredningen. Han slår där fast: ”Enligt min mening är den nuvarande ägooch ägarstrukturen vad avser jordbruksoch skogsfastigheter helt otillfredsställande i vissa delar av landet. Utvecklingen de senaste åren ger inte heller vid handen att någon större förbättring är att vänta om inte ytterligare åtgärder vidtas från samhällets sida.” Han säger vidare: ”För att få till stånd förbättringar är det enligt min mening nödvändigt med mer brett anlagda insatser. Markägare av alla kategorier bör göras mera benägna att medverka till strukturförbättringar eller att avyttra sina fastigheter eller sina andelar i fastigheter. Därför är det nödvändigt med både sådana åtgärder som underlättar önskvärda förändringar och sådana som försvårar det passiva ägandet eller förhindrar att det ökar.” Till yttermera visso säger han: ”Jag har i de av mig behandlade frågorna samrått med chefen för budgetdepartementet”, som då var Rolf Wirtén, ”och med statsrådet Danell”, som då var vice bostadsminister från moderata samlingspartiets sida. Jag kan sålunda konstatera att det uppenbarligen fanns en bred enighet på den borgerliga kanten om nödvändigheten av att vidta åtgärder. Jag har för min del sagt att jag delar den oro man kände när man skrev de här direktiven för den ägosplittring vi har och för den utveckling som i de här sammanhangen är på gång. Skall vi vara framsynta ur näringens synpunkt är det viktigt att vi kan göra någonting åt det här. Det är riktigt att vissa förslag hade en bred förankring i utredningen, andra däremot har diskuterats och man har haft en negativ inställning. Remissinstanserna hade många och skiftande synpunkter. Min uppfattning är att vi förutsättningslöst får pröva det hela när vi har även dödsboutredningens förslag på bordet, som det också hänvisas till i de här direktiven. Det här är känsliga frågor, och det gäller att försöka finna lösningar som kan få en så bred uppslutning i riksdagen som möjligt. Det kommer att vara vår ambition — alltså en förutsättningslös prövning av både problemen och de olika förslag som här kan komma att föreligga.

Herr talman! Det är riktigt att Anders Dahlgren i direktiven sade att detta var otillfredsställande — men direktiven är en sak, och den slutliga produkten av utredningen är en annan sak. Det är mot denna och mot de konkreta förslag som kommit fram som jag har vänt mig. Det står ingenstans i direktiven att man skall ha en statlig förköpsrätt, att man skall inrätta — Nr9 strukturplaner eller att de här garantiintäkterna skall införas, Däremot står Tisdagen den det i direktiven att vi i vissa delar av landet har en besvärlig struktur — och det — 16 oktober 1984 är något helt annat. Det är alltså mot slutprodukten som jag vänder mig. Visst finns det problem med strukturen i vissa delar av landet. Den är — Om regeringens viväldigt sönderstyckad på vissa ställen. Ur både ägaroch brukarsynpunkt — dare behandling av skulle det vara bättre om man kunde klara upp detta på ett annat sätt. Frågan utredningsbetänär emellertid om man måste vidta vad jag menar är allvarliga åtgärder med = kandet ” Bättre den här formen av tvångsinslag. Som jag sade tidigare anser man redan idag = struktur i jordoch på många håll att jordförvärvslagen har alltför stort inflytande och lantbruks — skogsbruk” nämnderna alltför stor makt. Här vill man nu ge dem ännu mera makt. Som jag ser det måste detta innebära att vi får ännu fler problem än vi hade tidigare. Jag vill också tillägga att socialdemokratiska motioner har fogats till direktiven, vilket givetvis förstärkt direktivens motiveringar när det gäller att komma till rätta med strukturproblemen. Socialdemokraterna har alltså också ett delansvar för direktiven. Jag anser helt enkelt, herr talman, att detta problem så långt möjligt skall lösas på frivillig väg. Därför skall man säga nej till ytterligare lagstiftning.
Herr talman! Direktiven har icke förändrats under den tid som detta arbete har pågått. Det vill jag slå fast. Sedan skall jag bara upprepa vad Anders Dahlgren konstaterade i direktiven, och detta håller jag med honom om: ”Utvecklingen de senaste åren ger inte heller vid handen att någon större förbättring är att vänta om inte ytterligare åtgärder vidtas från samhällets sida.” Jag vill bara ytterligare understryka vad jag sade i mitt förra inlägg. Det här är känsliga och ömtåliga frågor. Jag har inte i dag — och inte regeringen heller — tagit ställning till utredningsförslagen. Vi menar att det borde vara värdefullt att också få dödsboutredningens betänkande, för att om möjligt göra ett gemensamt paket av de olika åtgärder som kan bli nödvändiga. Vi är inställda på att förutsättningslöst pröva förslagen till åtgärder, eftersom vi kommer att vara angelägna om att få en så bred enighet som över huvud taget är möjlig kring dem. Jag vill slå fast att insikten trots allt tycks vara levande hos alla om att vi har ett problem — och det är ett växande problem. Detta gäller inom många områden i landet. Det är ur näringens synpunkt utomordentligt angeläget, om vi vill vara framsynta, att vi finner former för att hantera dessa problem — gärna så långt möjligt på frivillig väg.

Herr talman! Bertil Jonasson har frågat mig om jag är beredd att ta konsekvenserna av framförd kritik och ompröva utformningen av avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöskyddslagen så att den inte leder till en försämring av miljöskyddet. Bo Arvidson har frågat mig om jag är beredd att medverka till ändring av avgiftsförordningen så att vissa olägenheter undanröjs. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Utgångspunkten för det avgiftssystem som infördes den 1 juli 1984 är att berörda myndigheters kostnader för prövning och tillsyn skall betalas av den som bedriver miljöfarlig verksamhet. I enlighet med riksdagens beslut sker avgiftsuttaget enligt ett tidsbaserat system. Den vars verksamhet prövas eller tillses skall veta att den avgift han betalar är direkt hänförlig till tidsåtgången i just hans ärende. Ett sådant system har fördelar bl.a. ur rättvisesynpunkt. Det är viktigt att understryka att en utgångspunkt vid utformningen av avgiftssystemet var att kontakter och samråd mellan myndigheter och företag inte skulle försvåras. Av detta skäl finns regler att avgift inte skall utgå för rådgivning i miljöskyddsfrågor. Jag vill också framhålla dels att avgiftsskyldigheten begränsats för vissa verksamheter, dels att avgift inte skall betalas för tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig vara obefogade. Naturvårdsverket arbetar f.n. med utformningen av allmänna råd rörande avgiftssystemet. Inriktningen är därvidlag att få till stånd en smidig och praktisk hantering. Avgiftssystemet har varit i kraft endast några månader. Naturvårdsverket följer hur avgiftssystemet fungerar i det praktiska miljöskyddsarbetet och kommer att redovisa sina erfarenheter. Jag är givetvis beredd att föreslå de ändringar som därvid kan visa sig erforderliga.

Herr talman! Först vill jag tacka jordbruksministern för svaret på min fråga. Jag vill också tacka för svarets innehåll. Efter förslag från regeringen beslöt riksdagen för knappt ett år sedan om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöskyddslagen. Vi är alla överens om att vår miljö skall skyddas genom lag och att miljöförstörande verksamhet i princip bör bära de kostnader som åsamkas samhället och enskilda personer. Men vi var inte överens om avgiftsuttagssystemen när dessa beslöts. De nya bestämmelserna trädde i kraft den 1 juli i år. Redan har flera fall inträffat där jordbrukare blivit anmälda för brott mot lagen, och utan att de varit orsak till något fel har de fått betala dryga avgifter. Detta kan inte vara riktigt och ger inte respekt för vår lagstiftning. Som framgår av detta var vi inte överens i utskottet. Centerns representanter Einar Larsson och jag hade i reservation 10 yrkat avslag på regeringsförslaget och begärt ett nytt, mera genomarbetat förslag, enligt vilket bl.a. också tillsynen kunde ske av lokala organ. I ett decentraliserat system blir avgifterna lägre. Vårt förslag byggde på centerns motion nr 100. Men tyvärr vann vi inte någon framgång. Naturvårdsverket hade från början lagt fram ett annat förslag, men detta togs ej upp av regeringen. Det av regeringen och riksdagsmajoriteten antagna förslaget flyttar över kostnader från större till mindre företag. De små kräver proportionellt längre tidsåtgång. För glesbygden är det nödvändigt att inte driva upp kostnaderna för småföretag, speciellt inom jordbruket, kostnader som försvårar nyetablering, sysselsättning och utkomst för människor. Vi måste också få ett system som inte ger möjligheter för vissa personer att anmäla en oskyldig granne, som kanske inte gjort något fel men som förutom att bli utsatt för beskyllningarna också skall betala dyra avgifter för att bevisa sin oskuld. Detta är horribelt och ger inte respekt för upprätthållande av lag och ordning. Nu säger jordbruksministern: ”Av detta skäl finns regler att avgift inte skall utgå för rådgivning i miljöskyddsfrågor.” Det är ju riktigt. ”Jag vill också framhålla”, säger jordbruksministern, ”dels att avgiftsskyldigheten begränsats för vissa verksamheter, dels att avgift inte skall betalas för tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig vara obefogade.” Det är ju detta som kan vara svårt att avgöra. ”Naturvårdsverket arbetar f. n. med utformningen av allmänna råd rörande avgiftssystemet.” Det är bra, och det är högst nödvändigt. Detta är ett slags erkännande av bristerna från jordbruksministerns sida, och jag vill bara säga att man inte bör vänta för länge med att få en ändring till stånd. Jag är tacksam för att jordbruksministern säger att han är ”beredd att föreslå de ändringar som därvid kan visa sig erforderliga”. Jag hoppas att dessa ändringar kan komma rätt snart, och jag vill bara till sist fråga jordbruksministern när han tror att detta kan ske. Det gäller ett problem som är riskabelt och svårt för många, och det krävs alltså en ändring ganska snart.

Herr talman! Jag skall be att få tacka jordbruksministern för svaret på min fråga. Riksdagens beslut och regeringens förordning av den 17 maj 1984 har vållat stor oro bl.a. hos många småföretagare och jordbrukare. Förordningen om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöskyddslagen kommer nu att följas av ytterligare föreskrifter från naturvårdsverket. Verket har, såvitt jag vet, ett förslag ute på remiss. När frågan behandlades i riksdagen gick vi från moderata samlingspartiet emot den del av förslaget som gäller avgifter för fortlöpande myndighetstillsyn. Vi menar att en årlig avgift får karaktären av en produktionsskatt. Tillsyn av en lags efterlevnad är en normal del av det myndighetsutövande som det allmänna bör bekosta. Såväl Kommunförbundet som ett flertal länsstyrelser ställde sig skeptiska mot en avgiftsbeläggning. Man kan då fråga: Är detta en början till någonting som kommer att gälla framöver, att vi skall ta betalt för all form av myndighetstillsyn? Är nästa steg att vi skall ta betalt för tillsyn enligt naturvårdslagen, för arbetarskyddet, osv.? Jag skulle vilja ställa en direkt fråga till jordbruksministern: Hur kommer det att gå för de jordbrukare som drabbas av regeringens förslag när det gäller ändringar i miljöskyddslagen angående särskilda föroreningskänsliga områden, bl.a. i Skåne vid Ringsjön? Kommer de att drabbas speciellt hårt av förslaget? Jag tror att det kan bli nästintill omöjligt att driva jordbruk om förslaget kommer att genomföras. I regeringens förordning sägs i 10 § att för tillsyn av miljöfarlig verksamhet skall avgift betalas med belopp som angesi5 §, om inte annat följer av 12 §. I denna paragraf talas om att den sammanlagda årliga tillsynsavgiften för vissa verksamheter inte får bestämmas till högre belopp än vad som gäller för prövningsavgifter för ändrat tillstånd. Det är 2 000 kr. De verksamheter som det gäller är fiskodling, musselodling, motorsportbana och skjutbana. Jag tycker att det är bra att det finns vissa verksamheter där man vet att mer än så här kan det inte bli fråga om. I naturvårdsverkets ursprungliga förslag fanns även vissa djurhållningsanläggningar med. Jag skulle vilja fråga om jordbruksministern — när han ändå i sitt svar lovar att ompröva det här — tycker att det är lämpligt att utvidga kretsen av dem som får en årlig avgift maximerad?
Herr talman! Det kan naturligtvis inte vara Bo Arvidson obekant att vi har en situation med ett betydande budgetunderskott där vi i regeringen känner ett ansvar för att på olika vägar försöka komma till rätta med detta budgetunderskott. Vi får understundom kritik för att arbetet inte går tillräckligt snabbt. Möjligheterna är ju begränsade att både få fram nya inkomster och göra de besparingar som vi försöker att åstadkomma. Det är ju av det skälet som vi också får pröva vilka möjligheter det kan finnas att på ett rimligt sätt finansiera den här typen av verksamhet för statens vidkommande. Här sade Jonasson att han för sin del finner det naturligt att den som förorsakar någon olägenhet ur miljösynpunkt också skall vara med att bekosta vad det kan komma att innebära. Vad jag här har sagt är att det är naturligt för mig nu att avvakta den bearbetning av avgifterna som pågår inom naturvårdsverket. Regeringens strävan är naturligtvis att komma fram till en rimlig avvägning. Avsikten är ju inte att ha en avgift som på ett oskäligt sätt drabbar den som bedriver den här typen av verksamhet. Jag kan för dagen inte precisera — det vore onaturligt om jag skulle försöka mig på att göra det — vad som kan komma att ske med anledning av naturvårdsverkets förslag. Jag avvaktar alltså. Sedan får vi återkomma till de här frågorna när ställning slutgiltigt skall tas till förslaget.
Herr talman! Jag hyllar principen att man skall göra besparingar. Det är nödvändigt för oss. Jag håller med om att den som förorsakar andra eller samhället en skada också skall vara med och betala dels själva skadan, dels avgiften för kontrollen. Men vad jag har velat peka på med min fråga och vad som är besvärande är att oskydiga människor kan anklagas. Den kontroll som krävs kostar pengar, men det får inte ske så att det drabbar en oskyldig person. Jordbruksministern har väl läst rätt mellan raderna i min fråga när han säger att sådana saker skall omprövas. Detta uppfattar jag som ett bra svar på frågan. Jag hoppas att detta kan ske så snart som möjligt, även om jordbruksministern inte kan förutse detta just i nuet.

Herr talman! Rolf Rämgård har med hänvisning till avgifterna för prövning och tillsyn enligt miljöskyddslagen frågat mig vad jag ämnar göra för att komma till rätta med den försämrade rättssäkerhet som tillämpningen av miljöskyddslagen fått till följd. Rolf Rämgård tar i sin fråga upp ett enskilt ärende vilket kan komma att prövas enligt gällande besvärsordning. Jag finner det därför inte lämpligt att här närmare diskutera detta. Det bör dock framhållas att avgiftsuttaget i detta ärende skett med stöd av lagstiftningen om hälsooch miljöfarliga varor. Miljöskyddslagen och de nyligen införda avgifterna för prövning och tillsyn enligt nämnda lag är således inte aktuella i detta sammanhang.

Herr talman! Jag får tacka jordbruksministern för svaret på min fråga. Jag är medveten om att det exempel som jag motiverade min frågeställning utifrån härrör från en annan kungörelse, nämligen statens naturvårdsverks kungörelse 1984:2 om hur spridning av kemiska bekämpningsmedel skall ske. Det beslut som riksdagen tog i våras om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöskyddslagen har, som vi nyss hörde, utmynnat i förordningen SFS 1984:380. Båda dessa förordningar har emellertid mycket med varandra att göra, tycker jag, inte minst sett ur rättssäkerhetssynpunkt och framför allt för dem som drabbas oförskyllt av lagen. I kungörelsen 1984:2 anges hur spridning av kemiska bekämpningsmedel skall ske, var man inte får sprida dessa medel, hur man skall förfara om man själv eller någon annan oavsiktligt råkat sprida på fel plats samt vem som skall betala eventuella provtagningsoch analyskostnader. I det aktuella fallet — vi skall inte diskutera enskilda fall, men jag exemplifierar — utfördes ogräsbekämpningen under bästa tänkbara förhållanden: det var vindstilla, rätt temperatur och rätt luftfuktighet. Bekämpningen gjordes med ett preparat som är godkänt av produktkontrollnämnden och med en dosering lägre än vad som rekommenderas av lantbruksnämnden. Om så är fallet, kan varje lantbrukare i Sverige riskera att få betala sådana kostnader vid de tillfällen han utför kemisk ogräsbekämpning, dvs. straffas utan att ha åsamkat någon skada. Till följd av det beslut som riksdagen tog i våras har genom förordningen SFS 1984:380 möjligheter nu öppnats för myndigheter och kommuner att ta betalt för tillsyn av icke koncessionspliktiga djuranläggningar. Återigen, i samma anda som kunde noteras i den kungörelse som jag tidigare nämnde, kan myndigheter utkräva betalning av den enskilde lantbrukaren för en åtgärd som inte föranletts av ens misstanke om brott mot någon lag. Man tar betalt för en ren rutininspektion som skett i samhällets intresse. Debiteringen för en sådan inspektion är 360 kr. per timme, vilket framför allt drabbar de små familjeföretagen hårdast. Tycker verkligen jordbruksministern att det är förenligt med de rättsbegrepp som vi har i Sverige att stifta sådana godtyckliga lagar?

Herr talman! När det gäller det senare ledet av Rolf Rämgårds anförande hänvisar jag till den debatt som vi nyss förde och det svar som jag där lämnade om miljöskyddslagen. Beträffande den lag som Rolf Rämgård har aktualiserat i samband med sin fråga utgår jag från att han inte har något emot det faktum att lagstiftningen är utformad så att det skall vara möjligt att beivra överträdelser av bestämmelserna. Det kan väl heller inte anses orimligt att provtagningskostnaderna får betalas av lantbrukaren i händelse av att brott mot bestämmelserna föreligger. Kan det konstateras att någon som sprutat har varit ovarsam, så att exempelvis en granne fått ”en släng av sleven”, finner jag det naturligt att ingen annan än vederbörande som sprutat skall stå för kostnaderna. Skulle det däremot visa sig att anklagelsen saknar grund — jag fattade att det var det som frågan egentligen gällde — skall naturligtvis inte vederbörande vara ersättningsskyldig. Rättssäkerheten skall tillgodoses — och tillgodoses — genom den prövning i högre instans som besvärsrätten alltid ger möjlighet till. Där finns rättssäkerheten.
Herr talman! Jag har, som jordbruksministern antog, givetvis ingenting emot att man bestraffas genom att avgift uttas om man har överträtt lagen. Det är ingen tvekan om det, och det har vi diskuterat tidigare. Här är det emellertid fråga om åtgärder som har vidtagits trots att vederbörande fullt ut har iakttagit de föreskrifter och förordningar som gäller — dessutom hållit en lägre nivå på doseringen. Det visade sig också att det inte fanns några restmängder i provet. Ändå tog myndigheterna ut avgifter, trots att man klart kan konstatera att inga fel har begåtts. Det är det som jag tycker är anmärkningsvärt. Nu kommer alltså den nya lagen om avgiftsuttag för prövning och tillsyn enligt miljöskyddslagen.

Avgörande för skyldigheten att betala avgiften är om det finns något fog för klagomålet. Jag tycker att detta är ganska vagt formulerat. Det kan misstolkas av berörda myndigheter. Det är detta som ligger till grund för att jag i min frågeställning tar upp rättssäkerhetssynpunkterna.
Herr talman! Jag förstod att Rolf Rämgård och jag är överens om att vi inte skall pröva det enskilda fallet här i riksdagen utan diskuterar principiellt. Jag har i mitt anförande slagit fast, att om det är så att en anklagelse saknar grund, skall enligt min uppfattning inte den som blir utsatt för en sådan anklagelse bli ersättningsskyldig. Det är vad jag mycket bestämt har uttalat. Sedan får det enskilda ärende som Rolf Rämgård hela tiden hänvisar till prövas i vanlig ordning.

Herr talman! Gunnar Hökmark har frågat statsrådet Holmberg om han är beredd att vidta åtgärder för att landsting och andra myndigheter utan krångel skall uppfylla lagfästa skyldigheter enligt 10 § datalagen. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Enligt 10 § datalagen har var och en rätt att en gång om året få upplysning från den som är ansvarig för ett personregister om vilka uppgifter om honom som finns i registret, alternativt att han inte förekommer i registret. Sådan upplysning skall lämnas så snart det kan ske. Det förekommer ibland att landstingen får massförfrågningar om innehållet i sina personregister. Det kan då bli svårt att svara utan dröjsmål, bl.a. därför att landstingen har en stor mängd olika register. I vissa landsting gör man därför så, att man skickar en blankett till dem som har bett om upplysningar och ber dem precisera sina önskemål. Detta förfarande har godtagits av datainspektionen. Bestämmelserna i 10 § datalagen är ovillkorliga och kan inte avtalas bort. Jag förutsätter att landsting och andra myndigheter rättar sig efter bestämmelserna och inte försvårar för enskilda att få de upplysningar som de har rätt till. Någon åtgärd i saken från min sida är inte påkallad.

Herr talman! Först ber jag att få tacka justitieministern för svaret på min fråga. Jag ställde ursprungligen frågan till civilminister Bo Holmberg, eftersom jag tyckte det kunde vara intressant att av denne få höra om han tycker det är förenligt med kampen mot byråkrati att landsting och sjukvårdsmyndigheter försöker försvåra för enskilda människor att få uppgifter om sig själva ur dataregistren. Herr talman! Det är ju på det viset, att alltmer om oss förs in på data. Ju mer som registreras på data, desto viktigare är det att den enskilde — av rättssäkerhetsskäl och av integritetsskäl — på ett enkelt sätt kan få veta vad som registrerats om honom eller henne. Det som har hänt är att ett antal landsting och sjukvårdsmyndigheter, precis som justitieministern relaterade, ställer motfrågor i samband med att de får förfrågningar. Detta är väl i och för sig O.K., om myndigheterna preciserar vilka register de har och låter den enskilde välja från vilket register upplysningarna skall hämtas. Men när myndigheten frågar en medborgare vilka register han är intresserad av, då är ju förutsättningen att denne vet vilka register som finns — jag tror inte att ens justitieministern vet vilka register enskilda landsting har. Det förutsätts också att man vet i vilka register man själv är införd — jag tror inte heller att justitieministern vet detta. Det är också så att ett flertal landsting har börjat framhäva kostnaderna för att ge medborgarna utdrag ur register där de själva finns införda och därmed på något sätt försöka argumentera mot denna 10 § i datalagen. Nr 9 Jag skulle vilja fråga justitieministern om han anser att det är förenligt med Tisdagen den datalagens 10 § att enskilda myndigheter på detta sätt argumenterar emotdet — 16 oktober 1984 som är lagens mening? datalagen att man ställer sådana frågor till den enskilde, att han måste veta patienter om sjukdet som han ber om att få veta, innan han kan få svar. vårdsmyndigheter Dessutom skulle jag vilja fråga justieministern: Är denna attityd hos nas registeruppgifmyndigheter förenlig med den serviceanda och den anda av hjälpsamhet som — jo, bör karakterisera alla offentliga myndigheter?

Herr talman! Självfallet skall 10 § i datalagen följas. Den är ett viktigt lagrum när det gäller skyddet av den personliga integriteten. Man måste ha förståelse för att registeransvariga myndigheter, som har väldigt många register och som ibland kan få ett mycket stort antal framställningar om utdrag ur registren, söker efter praktiska lösningar när det gäller att lämna ut registerutdrag. Det är datainspektionens uppgift att se till att dessa lösningar är tillfredsställande med hänsyn till både lagens bokstav och lagens anda. Det är också datainspektionens uppgift att se till att lösningarna inte innebär onödigt krångel. Jag deltar tillsammans med civilministern i kampen mot onödig byråkrati och vill gärna stryka under detta med att man undviker onödigt krångel. Jag har emellertid inte kunnat finna att datainspektionen har brustit i sin tillsyn. Jag tycker inte att det som Gunnar Hökmark här har sagt rubbar min bedömning, men jag följer självfallet utvecklingen. Herr talman! Jag vill till slut erinra om att datainspektionen har en politiskt sammansatt styrelse, vilket gör det möjligt för de politiska partierna att via styrelsen få inblick i och inflytande på tillsynsverksamheten.

Herr talman! Givetvis skall 10 § i datalagen följas, säger justitieministern. Det är vi överens om, och ingen svävar väl i tvivelsmål om att detta är den uppfattning man bör ha. Men det intressanta är ju om denna paragraf följs. Det finns, som jag tidigare relaterade, exempel på sjukvårdsmyndigheter som ställer frågor till medborgarna som innebär att medborgarna måste redogöra för vilka sjukvårdskontakter de har haft, vilket många kan uppleva som integritetskänsligt. Man måste veta vilka register som finns och vilka register man finns i. Det var om detta som jag ställde en fråga till justitieministern. Jag frågade om detta enligt justitieministerns mening är förenligt med datalagens 10 §. Den frågan fick jag inget svar på. Jag är glad för att justitieministern tillsammans med Bo Holmberg deltar i kampen mot byråkratin, men det hade varit bättre om justitieministern inte 139 hade avslutat svaret på min fråga med att tala om att han inte ämnar vidta några åtgärder. Om man skall bekämpa byråkratin bör man nämligen inte acceptera att byråkratin anser sig ha kostnader för att följa lagar och fullgöra sina skyldigheter gentemot den enskilde utan att så mycket tala om de kostnader som det innebär att föra in alltmer information om de enskilda människorna på register. Jag skulle vilja fullfölja mitt inlägg med följande frågor och få svar på dem: För det första: Är det förenligt med 10 § datalagen att den enskilde medborgaren för att få svar måste veta vilka register som finns och vilka register han eller hon finns i, dvs. att man skall veta det man vill veta? För det andra: Anser justitieministern, som ju tillsammans med civilministern bekämpar byråkrati, att detta är ett korrekt sätt av myndigheterna att hantera medborgarnas önskemål, oavsett om det är lagligt eller ej? Är detta förenligt med den attityd som myndigheterna bör visa?
Herr talman! Bara ett kort sammanfattande svar på de sista frågorna: Vi har den arbetsfördelningen att det är myndigheten, dvs. datainspektionen, som utövar tillsynen. Det har inte förekommit något som föranleder mig att göra den bedömningen att det brustit i tillsynen. Men det tillhör mina uppgifter att också följa utvecklingen.
Den socialdemokratiska partikongressen har nyligen trots stark kritik beslutat att fortsätta med kollektivanslutningen av medlemmar till det socialdemokratiska partiet. Statsrådet Carlsson har i olika sammanhang betonat värdet av ökad frihet för den enskilde individen. Anser statsrådet att kollektiv anslutning av partimedlemmar är förenlig med friheten för den enskilde att själv välja politiskt parti och med det integritetsskydd som bör finnas för den enskilde i en politisk demokrati?
Herr talman! Jörgen Ullenhag har frågat mig om jag är beredd att verka för en lagstiftning som förbjuder kollektivanslutning till politiskt parti. Bertil Fiskesjö har frågat statsrådet Ingvar Carlsson om han anser att kollektiv anslutning av partimedlemmar är förenlig med den frihet för den enskilde att själv välja politiskt parti och med det integritetsskydd som bör finnas i en politisk demokrati. Bertil Fiskesjös fråga har överlämnats till mig. Jag besvarar interpellationen och frågan i ett sammanhang. Vid en interpellationsdebatt här i riksdagen i vintras redovisade jag regeringens uppfattning i saken. Regeringen har samma uppfattning i dag. Jag upprepar alltså att den föreningsfrihet som vi har här i landet och som är skyddad i grundlagen innebär att det står var och en fritt att organisera sig politiskt. Ingen kan tvingas att vara medlem i ett parti. De fackliga organisationerna måste få besluta om sina egna angelägenheter. Varje politiskt parti måste självt få bestämma om formerna för medlemskap i partiet. Jag erinrar om att fackliga och politiska organisationer är en typ av ideella föreningar. Sådana föreningars verksamhet är inte lagreglerad. Frågan om lagstiftning om ideella föreningar har behandlats av riksdagen vid ett flertal tillfällen, senast vid förra riksmötet. Förslag om lagstiftning har då avslagits med hänvisning till att det saknas skäl för en lagstiftning beträffande de ideella föreningarna. Mitt svar på Bertil Fiskesjös fråga, om kollektivanslutning är förenlig med den frihet och det integritetsskydd som bör finnas i en demokrati, är alltså ja. På Jörgen Ullenhags fråga, om jag är beredd att verka för en lagstiftning som förbjuder kollektivanslutning, är svaret nej. Jag kan tillägga att vid det socialdemokratiska partiets kongress nyligen behandlades frågan om nya vägar för samarbetet mellan partiet och fackföreningsrörelsen. Kongressen beslutade att införa en ny, alternativ anslutningsform, den s.k. organisationsanslutningen. Beslutet innebär att en lokal facklig organisation som sådan kan anslutas till partiet. Medlemmarna i facket blir med denna anslutningsform inte partimedlemmar annat än efter enskild ansökan.

Herr talman! Jag tackar justitieministern för svaret på min interpellation. Jag har tidigare haft debatter i denna kammare om kollektivanslutning både med den nu sittande justitieministern och med hans företrädare i ämbetet. När jag för drygt ett år sedan frågade Ove Rainer om hans inställning till kollektivanslutningen, skedde det mot bakgrund av en händelse i Klippan i Skåne, som i blixtbelysning visade hur orättfärdigt systemet med kollektivanslutning till det socialdemokratiska partiet är. I Klippan uteslöts en folkpartistisk pappersarbetare ur det socialdemokratiska partiet genom ett beslut av partistyrelsen i Stockholm. Påståendet att man kan utesluta en folkpartistisk pappersarbetare ur det socialdemokratiska partiet låter egendomligt, men det är ändå alldeles sant. Den folkpartistiske pappersarbetaren hade nämligen tidigare, utan att ha blivit tillfrågad, mot sin vilja och mot sin övertygelse anslutits till det socialdemokratiska partiet. Det som hände var alltså att han först, utan att bli tillfrågad, sparkades ini det socialdemokratiska partiet och sedan, utan att bli tillfrågad, sparkades ut ur det socialdemokratiska partiet. Anledningen till uteslutningen var att pappersarbetaren efter beslutet om kollektivanslutning gick på de socialdemokratiska partimötena och där tog upp frågan om kollektivanslutning. Det gick nu inte för sig. Socialdemokraterna skriver gärna in folkpartister i sitt parti och plockar pengar av dem, men dyker de upp livs levande och väcker debatt, då utesluter man dem. Så fungerar kollektivanslutningen, sådan är socialismen. Åtta gånger har riksdagen uttalat sig mot kollektivanslutningen, men ingenting har hjälpt. Socialdemokraterna fortsätter att skriva in människor som partimedlemmar utan att fråga dem om de vill bli socialdemokrater. Faktum är att av det socialdemokratiska arbetarpartiets drygt 1,2 miljoner medlemmar är 750 000, över 60 9e, kollektivt anslutna. Vetenskapliga undersökningar visar att en tredjedel av de 750 000, dvs. en kvarts miljon människor, är kollektivt anslutna utan att vara socialdemokrater. Hundratusentals människor som på valdagen avstår från att rösta eller lägger sin röst på ett annat parti än det socialdemokratiska är medlemmar i det socialdemokratiska partiet. Den 27 maj 1983 fick jag av Ove Rainer svaret att det inom det socialdemokratiska partiet pågår en diskussion om formerna för samarbetet mellan fackföreningsrörelsen och partiet. Bl.a. har man i Kalmar, sade Rainer, startat en försöksverksamhet med ändrade anslutningsformer. Försöksverksamheten går ut på att en avdelning av ett fackförbund men inte dess medlemmar ansluts till arbetarkommunen. Frågan övervägs alltså fortlöpande inom partiet, slutade Ove Rainer sitt svar till mig. Och den nuvarande justitieministern hänvisade i december till samma försöksverksamhet. Man kunde, herr talman, av de svaren få ett intryck av att en omprövning eventuellt var på gång inom socialdemokratin. Många människor hoppades också på att årets socialdemokratiska partikongress, som justitieministern också hänvisar till i sitt svar till mig, skulle innebära en omprövning vad gäller kollektivanslutningen. På kongressen förelåg en rapport i ämnet från en arbetsgrupp som i sex år hade grubblat över hur partiet och LO-kollektivet skall samverka. De som hoppades på att arbetsgruppen skulle föreslå en avveckling av kollektivanslutningen blev dock djupt besvikna. Kollektivanslutningen skall vara kvar, sade arbetsgruppen. Generöst nog bör dock den nyordningen införas att samtliga kollektivanslutna skall informeras om att de blivit medlemmar i det socialdemokratiska partiet! Det är viktigt, sade arbetsgruppen, att också de kollektivanslutna ”har ett handfast bevis på medlemskapet”. Alla kollektivanslutna skall därför få en medlemsbok. Nu säger justitieministern i sitt svar att man kommer att införa en alternativ anslutningsform, den s.k. organisationsanknytningen. Men den gamla ordningen kommer ju att finnas kvar — inte på något sätt stoppar man den. Den kvarts miljon människor som inte röstar med socialdemokraterna men som ändå mot sin vilja blivit infösta i det socialdemokratiska partiet skall nu få ett konkret bevis i form av en partibok på den förödmjukelse som de utsatts för genom att de tvingats bli socialistiska partimedlemmar mot sin vilja. Resultatet av den socialdemokratiska interna diskussionen har alltså blivit att kollektivanslutning utan partibok nu blir kollektivanslutning med partibok! Det är den socialdemokratiska förnyelse som Sveriges justitieminister i dag försvarar i denna kammare. En häpen allmänhet kunde också konstatera att beslutet på partikongressen togs utan någon som helst opposition. Inte ett pip hördes från kvinnoförbund, från ungdomsförbund eller från den justitieminister som formellt skall vara rättssäkerhetens främste övervakare i det här landet. Nu verkar det som om den här omprövningen — som alltså inte blev någon omprövning — har blivit för mycket för en del också inom den socialistiska rörelsen. T. ex. skrev Lena Askling följande i Aftonbladet den 1 september: Var finns trovärdigheten? Hur ryms individens okränkbara frihet och socialdemokratins strävan att vidga och garantera denna frihet, inom kollektivanslutningens förkvävande famn?” Jag vill uppmana Sveriges justitieminister att i denna debatt svara på Lena Asklings frågor. Hon är inte den enda som ställer dem, men ingen socialdemokrat har hittills svarat. Vart tog friheten vägen? Var finns trovärdigheten, herr justitieminister? Också vpk:s tålamod verkar nu ha börjat tryta. Det stod helt klart efter ett par uttalanden av vpk-ledaren Lars Werner under sommaren. Den 28 juli i år avvisade Lars Werner i Dagens Nyheter tanken att en lagstiftning mot kollektivanslutning skulle kränka föreningsrätten. Han sade: ”Här tar principen om den individuella handlingen över.” Under de senaste veckorna har det gjorts nya uttalanden från kommunistiskt håll av annan innebörd. Det är av intresse att i denna debatt få klarlagt hur kommunisterna egentligen ser på frågan om kollektivanslutningen.

Det borde finnas någon som i denna debatt klargör vpk:s inställning. Den är viktig i detta sammanhang, för slår man fast vad Lars Werner sade i början av sommaren finns det en majoritet för lagstiftning mot kollektivanslutning. Herr talman! För några år sedan redovisade professorn i statskunskap i Uppsala, Leif Lewin, i en artikel i Dagens Nyheter resultaten av ett forskningsprojekt som hette ”Demokratin inom fackföreningsrörelsen”. Bl.a. mot bakgrund av mycket omfattande intervjuer och enkäter, som gjordes i mitten av 1970-talet, skrev professor Lewin: ”Sammanfattningsvis framträder en mörk bild av respekten för minoriteternas rättigheter inom den svenska fackföreningsrörelsen.” I forskningsprojektet hade man bl.a. studerat hur de arbetare behandlas som föredrar att stå utanför rörelsen. Inte mindre än 21 96 av de över 2 000 medlemmar som hade intervjuats uppgav att de hade lagt märke till trakasserier mot de utanförstående. Jag citerar återigen Leif Lewin: ”I de flesta fall rör det sig om gliringar och muntliga påtryckningar.” Men det kan även förekomma betydligt allvarligare saker, som ”anonyma skrivelser”, ”hot om stryk”, ”okvädningsord och våldshandlingar”. Även sanktioner från den fackliga ledningen rapporteras, såsom ”hotelser från styrelser och Tyvärr tyder ingenting på att situationen i dag är bättre. Men när justitieministern diskuterar denna fråga i riksdagen låtsas han som om övergreppen inte alls existerar. Sveriges justitieminister Sten Wickbom tillhör den minoritet i det socialdemokratiska partiet som själv har valt att skriva in sig som medlem. Tänk om Sten Wickbom trots sitt socialdemokratiska ledamotskap i morgon skulle få ett brev, där det står att Wickbom blivit medlem i det moderata samlingspartiet, centerpartiet eller folkpartiet. Jag tror att justitieministern då skulle säga ungefär så här: Det är ingen annan än jag själv som skall bestämma vilket politiskt parti jag skall tillhöra. Jag vill tillhöra socialdemokraterna. Ingen annan skall kunna ansluta mig till något annat parti. Det är precis detta som är kärnpunkten. En folkpartistisk pappersarbetare i Klippan och en socialdemokratisk justitieminister skall ha samma rätt att slippa bli infösta i ett parti som de ogillar. Herr talman! Jag vill till sist ställa tre mycket enkla och mycket konkreta frågor till justitieministern, som skall vara rättssäkerhetens främste företrädare i vårt land. För att underlätta klara och konkreta svar skall jag ställa mina frågor långsamt och tydligt, så att inga missförstånd kan uppkomma och så att justitieministern inte frestas att svara på andra frågor än dem jag ställer. Här följer frågorna: För det första: Vad är det för fel på principen att varje människa själv skall bestämma om han eller hon vill tillhöra ett politiskt parti och i så fall vilket? Vad är det för fel på den principen? För det andra: Stöter det inte justitieministerns rättskänsla att hundratusentals människor är medlemmar i och betalar pengar till ett parti vars politik de ogillar? För det tredje: Stöter det inte justitieministerns rättskänsla att det förekommer trakasserier mot medlemmar som reserverar sig mot beslut om anslutning till de socialdemokratiska partiet?

Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret. Jag ställde för något år sedan en liknande fråga till Olof Palme. Han överlät till Ove Rainer att svara. Nu har jag ställt frågan till Ingvar Carlsson, eftersom han speciellt tycks ha avdelats för att för socialdemokraternas räkning åka omkring i landet och tala om individens frihet. Men Ingvar Carlsson har överlämnat frågan till justitieministern, liksom Palme gjorde förra gången. Det är alltså justitieminister Wickbom som den här gången får representera det ställföreträdande lidandet. Justitieministerns svar är djupt otillfredsställande. Det visar att det socialdemokratiska partiet tänker fortsätta med detta principvidriga sätt att rekrytera medlemmar. Frågans stora betydelse ur frihetsoch integritetssyn punkt tycks inte intressera justitieministern. Situationen för de enskilda människor som utsätts för dessa övergrepp intresserar inte heller justitieministern. Den näst intill kompakta opinion som finns ute bland medborgarna mot kollektivanslutningen intresserar inte heller justitieministern och hans socialdemokratiska regeringskollegor. På min raka fråga om kollektivanslutningen är förenlig med den frihet och de integritetsskydd som bör finnas i en demokrati, svarar justitieministern ohöljt ja. Men så är det inte, herr justitieminister. Kollektivanslutningen är ett allvarligt övergrepp på den enskildes frihet och politiska integritet. Denna kollektivanslutning är en kvarleva från ett fördemokratiskt samhälle, en kvarleva av ett synsätt som har sin grund i skråväsende och individuell ofrihet. Den hör inte hemma i en demokrati som bygger på att den enskilde själv skall bestämma vilket parti han eller hon vill rösta på och vilket parti han eller hon i övrigt vill stödja genom t.ex. medlemskap. Ingen kan tvinga någon att vara medlem i ett parti, sade justitieministern alldeles nyss. Men det är ju precis det man gör. Man tvingar människor som inte har den minsta önskan att bli medlemmar i det socialdemokratiska partiet att bli det. Alltså — man kan tvinga människor att bli medlemmar i ett politiskt parti, nämligen det socialdemokratiska. Den reservationsrätt som socialdemokraterna alltid brukar dra fram i dessa sammanhang ändrar ingenting i det här avseendet. Man kan reservera sig, men man tvingas in i ett parti.

Såsom Jörgen Ullenhag illustrerade förekommer det trakasserier, och jag skulle kunna bidra med en lång rad konkreta exempel. I en demokrati skall det vara frihet att ansluta sig till ett parti, frihet att låta bli att tillhöra ett parti, och man skall ha friheten att över huvud taget inte behöva tala om vilket parti man sympatiserar med. Valhemligheten är skyddad, och medborgarna kan rösta precis som de vill. Så skall det vara. Vill man inte deklarera en politisk anslutning skall man slippa det. Man skall också slippa att tala om att man inte vill vara med i ett politiskt parti. I ekonomiskt hänseende är det så, att socialdemokratin lägger rabarber på medlemsavgiften ändå, hur mycket man än reserverar sig. Om justitieministern och andra socialdemokrater nu inte tycks ta något som helst intryck av vad t.ex. jag och majoriteten av svenska folket klart tycker i denna fråga, borde man kanske ändå ta något intryck av vad allt fler bedömare inom socialdemokratin själva bestämt anser. Jörgen Ullenhag citerade ur en artikel i Aftonbladet. Jag skall strax göra det också. Kollektivanslutningen har ingenting att göra med den enskildes frioch rättigheter, tycker den socialdemokratiska regeringen.

Kollektivanslutningen är inte förenlig med den frihet och det integritetsskydd som skall finnas i en demokrati. Jag skulle kunna fortsätta att citera liknande uttalanden ur annan socialdemokratisk press. Riksdagen har, som Jörgen Ullenhag också erinrade om, åtta gånger uttalat att kollektivanslutningen skall upphöra. Det är alltså uppfattningen hos en vid upprepade tillfällen redovisad majoritet i Sveriges riksdag. Men dessa riksdagsuttalanden har det socialdemokratiska partiet blankt struntat i. Det enda som återstår är således lagstiftning — om man nu över huvud taget vill bekymra sig om de enskilda människornas politiska integritet. I en motion till årets riksdag — den har Sven-Erik Nordin som första namn och skall behandlas här i kammaren i höst — föreslår centern lagstiftning och lägger också fram ett konkret lagförslag. Ett slag såg det, som vi tidigare hörde, ut som om detta förslag skulle kunna få majoritet i riksdagen. Därmed skulle denna eländiga fråga äntligen vara ur världen. Vpk-ledaren Lars Werner gick nämligen ut och sade att han och hans parti vore beredda att stödja ett förslag om lagstiftning. Nu har kommunisterna, som man kunde vänta — jag hade kanske inte så stora förhoppningar på dem som Jörgen Ullenhag hade — stuckit svansen mellan benen och gått och gömt sig. Kommunisterna är ingenting att lita på när det gäller frihetsfrågor! Återstår alltså såvitt jag kan förstå för väljarna att se till att det blir en icke-socialistisk majoritet här i kammaren efter nästa val. Jag kan för min del lova justitieministern och den socialdemokratiska regeringen att vi skall jaga er med denna fråga från valmöte till valmöte ända fram till valet. Vi skall visa hur ihåligt ert prat om omsorg om den enskilde individens frihet är, när ni inte ens vågar ge individen rätt att välja politiskt parti!

Herr talman! Här dras nu upp en lång, gammal och välkänd debatt. Jag skall inte svara på nya frågor som har ställts och som jag inte uppfattar som uttryck för ett reellt intresse för information utan som retoriska. Jag vill, herr talman, enbart säga att det skulle vara mycket välgörande för debatten om man från borgerligt håll ville tala klarspråk och erkänna att det man i själva verket vill åt är samarbetet mellan fackföreningsrörelsen och socialdemokratin. Det samarbetet har djupa historiska rötter, och det samarbetet försvarar vi socialdemokrater. Men som framgår av det jag nyss sade är formerna för det samarbetet inte låsta. Formerna diskuteras och förnyas fortlöpande. Men det sker på frivillig väg. Liksom när det gäller andra frågor om ideella föreningars inre liv skall den förnyelsen ske utan inblandning från lagstiftarens sida. Det är innebörden av en rad riksdagsbeslut.

Herr talman! Jag är besviken på justitieministern. Han säger att det här är en gammal debatt och att det ställs retoriska frågor, och så läser han upp en färdigskriven replik som han hade med sig upp i talarstolen. Det vore bättre för debatten om justitieministern lyssnade på och försökte svara på de frågor vi ställer. Det är ju därför vi har möjlighet att ha interpellationsoch frågedebatter här i riksdagen. Jag ställde tre konkreta frågor som jag läste upp långsamt och tydligt. Justitieministern kanske kunde svara på en av de tre frågorna. Stöter det inte justitieministerns rättskänsla att man föser in hundratusentals människor mot deras vilja i hans eget parti? Stöter inte det hans rättskänsla? Dessa frågor är intressantare än att säga att detta är en gammal debatt. Försök svara på någon enda fråga som vi ställer här i dag, herr justitieminister. Jag tror att debatten skulle tjäna på det. Den socialdemokratiska partikongressens ställningstagande och justitieministerns framträdande här i dag gör, precis som Fiskesjö var inne på, att socialdemokraterna nog får räkna med att under det kommande året gång på gång förklara hur ni kan ta ordet frihet i er mun, samtidigt som ni försvarar en ordning som grovt kränker enskilda människors frihet. Varje gång ni kommer att tala om frihet, då skall vi fråga er hur ni kan försvara den här ordningen. Möjligen kan någon enda socialdemokrat kanske ge ett något mera konkret svar än det som justitieministern har givit här i dag. Jag vill upprepa mina frågor och jag vill uppmana justitieministern att försöka svara på dem.

Herr talman! Justitieministern säger att det här är en gammal debatt. Ja, och det är ju det som är så bedrövligt. Att vi över huvud taget i en, som vi själva tycker, avancerad demokrati skall behöva föra en debatt med klart fördemokratiska förtecken är bedrövligt. Det är ju detta som är så häpnadsväckande märkligt. Men vi kan naturligt inte upphöra med denna debatt bara därför att socialdemokraterna tycker att den är obehaglig. Vi som är intresserade av den enskilda individens frihet och rätt att själv välja politiskt parti måste ju stå upp till den enskilda individens försvar. Sedan säger justitieministern, att det vi vill åt är samarbetet mellan socialdemokratin och den fackliga rörelsen. Vem har sagt det? Ni får väl samarbeta med vem ni vill, det lägger vi oss inte i. Ni får samarbeta med SAF, LO, TCO, SACO och vem i all världen ni önskar samarbeta med. Det är ju inte det frågan gäller. Frågan gäller individens rätt att själv bestämma vilket politiskt parti individen själv vill tillhöra. Vidare talar justitieministern om begränsning av föreningsfriheten. Hur kan det innebära en begränsning av föreningsfriheten att ett politiskt parti inte får ta emot kollektivt anslutna medlemmar. Detta har ingenting med föreningsfrihet att göra. Vem som helst kan naturligtvis få bilda föreningar, och vem som helst kan naturligtvis få ansluta sig till den förening som vederbörande kan önska. Vad det gäller är alltså att ett politiskt parti inte skall ta emot medlemmar som ansluts kollektivt. Att den enskilde skall ha rätt att bestämma vilket parti han vill gå in i innebär inte en begränsning av föreningsfriheten, det innebär en utvidgning av den.

Herr talman! Jag har begärt ordet för att kommentera och tillbakavisa ett påstående som ofta görs i debatten om kollektivanslutningen. Det sägs nämligen ofta att angreppet mot kollektivanslutningen är ett angrepp på det fackliga arbetet. Det fanns ett liknande påstående i justitieministerns replik nyligen. Inget kan vara mer osant. Det är att blanda ihop korten. Sannolikt gör man detta avsiktligt eftersom det inte finns ett enda anständigt argument till försvar för kollektivanslutningen till ett politiskt parti. Min och folkpartiets principiella hållning är denna: Vi vill bedriva opinion för anslutning till facklig organisation. För den som är anställd bör det vara naturligt att vara organiserad i en facklig organisation. Genom den styrka som enighet i en facklig sammanslutning ger kan anställda hävda sina intressen i egenskap av anställda. Det är en styrka för hela vårt samhälle att de allra flesta anställda är organiserade. Därmed blir facket starkt, och det blir förmöget och villigt att ta ansvar för samhällsutvecklingen. Just därför bör fackliga organisationer vara självständiga i förhållande till politiska partier. Det är klart att det i längden blir svårt att känna samhörighet med en organisation som ständigt gör partipolitiska ställningstaganden och som inte värnar sin fackliga integritet. Men detta är ett memento för varje facklig organisation. Vi har inte för ett ögonblick övervägt att i lag reglera hur fackliga organisationer skall ordna sin verksamhet. Vi har ju i Sveriget.o.m. avstått från att reglera användningen av stridsmedel vid konflikt på arbetsmarknaden. Den socialdemokratiska regeringen har tagit ett första steg mot denna princip och i lag förbjudit visst stridsmedel. Detta intrång i den fackliga friheten beklagar vi. Nej, kritiken mot kollektivanslutningen riktar sig mot det parti som finner det förenligt med sin rättsuppfattning att ta emot medlemmar i en facklig organisation som medlemmar i sitt parti, trots att det inte föreligger någon ansökan från individen i fråga. Om inte politiska partier respekterar den enskildes rätt att stå utanför viss organisation, då får man pröva att reglera det i lag. Det påpekas ibland — också det som ett slags försvar — att det bara är en tredjedel av LO-förbunden som tillämpar kollektivanslutning till det socialdemokratiska partiet. Det är som om man ville säga att de andra två tredjedelarna ändå beter sig just. Får jag fråga justitieministern: Är dessa LO-förbunds beslut att inte tillämpa kollektivanslutning att se som ett angrepp på den fackliga solidariteten eller på det historiska sambandet mellan arbetarrörelsens politiska och fackliga grenar? Är ni i det socialdemokratiska partiet mycket besvikna på de LO-förbund som inte föser in sina medlemmar i ert parti? Om svaret på den frågan är nej, hur kan man då påstå att vi som kommer till samma slutsats som majoriteten av LO-förbunden ägnar oss åt angrepp på den fackliga rörelsen? Jag antar att det i de LO-förbund som inte tillämpar kollektivanslutning också finns en och annan socialdemokrat. När de inte vill ansluta medlemmarna kollektivt till det parti som de själva sympatiserar med antar jag att det beror på att de känner respekt för varje medlems rätt att själv bestämma sin politiska tillhörighet. Hur kan då samma slutsats hos den som inte är socialdemokrat bli ett angrepp på fackligt arbete? Byggnadsarbetareförbundets ordförande Bertil Whinberg säger i det senaste numret av Byggnadsarbetaren: ”Varje försök till lagstiftning mot fria och självständiga organisationer kommer att bemötas med hård och oförsonlig kamp.” Jag vill svara att den facklige ledaren Bertil Whinberg kan känna sig alldeles lugn; vi överväger ingen lagstiftning som inskränker friheten för fackligt arbete. Men suppleanten i socialdemokraternas verkställande utskott Bertil Whinberg får räkna med hård och oförsonlig kamp till dess hans parti upphör med att kollektivt ansluta medlemmar till det socialdemokratiska partiet. Det är en skymf och ett förakt mot grundläggande demokratiska rättigheter att mot människors uttalade vilja ansluta dem till ett politiskt parti.

Herr talman! I försöken till förklaringar — eller skall man säga bortförklaringar — av motiven för att behålla politisk kollektivanslutning återkommer ofta några punkter: det historiska motivet, de praktiska skälen, de ekonomiska och, hör och häpna, de ”demokratiska” skälen. Ofta sägs att fackföreningsrörelsen och socialdemokratin är grenar på samma träd, att det finns så många gemensamma rötter att man därför inte skulle behöva ta hänsyn till att det finns en stor mängd fackmedlemmar som har en annan politisk uppfattning. Historiskt var ju f.ö. avsikten att kompensera bristen på politiska rättigheter med starka fackliga påtryckningar. Många var ju på den tiden, som vi vet, politiskt omyndiga, eftersom allmän rösträtt saknades. Genom enträget arbete av främst liberaler och socialdemokrater förverkligades emellertid målet om den allmänna och lika rösträtten i början av detta sekel. Herr talman! Det är egentligen märkligt att man på socialdemokratiskt håll är så fast bunden vid att kollektivanslutningsidén fortfarande skall finnas kvar och vara bärig. Justitieministern tog själv sats i 1800-talet, där han försökte få argument för att detta skulle vara rätt och riktigt. Jag skulle vilja påminna om att redan Branting var inne på att man borde hitta en annan ordning än den här sammanblandningen av politisk och facklig verksamhet. Han spådde också en framtid då man skilde på de fackliga och de partipolitiska frågorna. Jag menar att vi i det pluralistiska och demokratiska samhälle vi lever i har fått en annorlunda situation. Vi har fått en rad nya fackliga huvudorganisationer. De politiska sympatierna är mera spridda än någonsin tidigare. Den fackliga rörelsen är stark — och det är positivt, det vill jag gärna ha sagt. De praktiska skäl man anför saknar alltmer relevans. Dessutom har det uppstått en komplikation i och med att den fackliga verksamheten ofta bedrivs i storavdelningar. Det innebär att ett representantskap på några enstaka procent av en storavdelnings medlemmar fattar alla beslut. Det kanske är 4 000 medlemmar, men i representantskapet kan det vara ett 80-tal, som med t.ex. röstsiffrorna 42 för och 38 emot bestämmer sig för kollektivanslutning. Ett sådan utslag är inte ovanligt. Det vittnar om att man inom den fackliga rörelsen är starkt splittrad när det gäller det riktiga i att politiskt kollektivansluta sig. Att hänvisa till reservationsrätten är ingen ursäkt för ett sådant beslut — låt vara fattat i laga ordning. Det är knappast, herr justitieminister, ett uttryck för någon utvecklad demokrati. Eftersom justitieministern inte vill förstå de problem det handlar om skulle jag till honom vilja ställa följande enkla frågor: Om en idrottsförening, där vi tänker oss att justitieministern är medlem, beslutar att ansluta sig till folkpartiet — är detta då riktigt, enligt justitieministerns sätt att se på saken? Om en LRF-avdelning där justitieministern är medlem ansluter sig till centerpartiet, skulle det då vara riktigt? Om justitieministern tillhörde en Rotaryklubb där man bestämde sig för att gå in i moderata samlingspartiet, skulle då justitieministern tycka att detta var en försvarbar ordning? Det ekonomiska motivet åberopas sällan av socialdemokraterna, men det finns med i bakgrunden. De många miljonerna som årligen strömmar in i de socialdemokratiska partikassorna har naturligtvis stor betydelse och spelar en stor roll i den verksamhet man kan bedriva, då den personliga idealismen och engagemanget inte räcker till. Herr talman! Med tanke på det motstånd som finns i de djupa leden hyser jag ändå förhoppningen att frågan så småningom skall lösas. Men visst sitter det väldigt långt inne — trots att en majoritet av LO-medlemmarna inte tycker att detta är rimligt och trots att en stor del av de opinionsbildande organen på den fackliga sidan samt en rad socialdemokratiska tidningar fördömer det här systemet. Nu har socialdemokraterna genomfört den utredning som det har refererats till, och då trodde man ju att problemen skulle lösas. Det man kom fram till var emellertid olika former för kollektivanslutning, inte att man skulle avstå från den. Nu skall ju den socialdemokratiska partiboken komma till heders igen, bevars. Generöst nog skall den också delas ut till sådana som aldrig begärt inträde i partiet. Den socialdemokratiska partisekreteraren påstod t.o.m. att det vore ett hot mot föreningsrätten att lagstifta mot kollektivanslutning. Föreningsrätten kan emellertid inte vara en rätt för föreningar, det är en rätt för individer. Den rätten slås fast i den regeringsform som också justitieministern har att arbeta efter. Där stadgas rätten ”att sammansluta sig med andra för allmänna eller enskilda syften”. I många högstämda tal har man under årens lopp från de socialdemokratiska talarstolarna påstått att det skulle vara ett sätt att ge fackföreningsrörelsen styrka att SAP tar emot kollektivanslutna medlemmar. Men jag vill hävda att den fackliga styrkan i stället måste bestå i sammanhållning av annat slag, i solidaritet med de krav som framförts för att förbättra villkoren, det må sedan gälla de allmänna anställningsvillkoren eller den arbetsmiljö man jobbar i. Och den riktiga principfrågan blir alltså: Vems rätt skall lagstiftaren och statsmakten hävda? Utifrån demokratiska, eller säg gärna liberala, utgångspunkter måste det vara individens rätt —- rätten att slippa bli inföst i en partipolitisk fålla som man ogillar — rätten att t.o.m. avstå från att välja politiskt parti — rätten att kunna välja fackligt utan att känna sig bli politiskt diskriminerad. I en tid då alla partier talar om individernas frihet, då regeringspartiet t.o.m. har en minister för frihetsfrågor — ja, då blir man beklämd över att inte en så självklar frihet som att välja politisk hemvist är en verklighet. Min slutsats, herr talman, blir att socialdemokraterna har missbrukat de senaste 15 årens uppmaningar från riksdagen att rensa ut denna odemokratiska rest.

Herr talman! Den här frågan har ju, som justitieministern sade, debatterats länge, och det kan vara värt att notera att anledningen är att debatten gäller en skändlighet som har bestått länge. Det är dessutom en debatt där de som bör svara aldrig har gett ett reellt svar. De har bara flytt undan och helt enkelt behållit kollektivanslutningen. Det argument som ofta brukar framföras, nämligen om föreningsfriheten, är besynnerligt. Debatten om kollektivanslutningen gäller inte att inskränka friheten att organisera föreningar och bedriva verksamhet i föreningsform. Men föreningsfriheten kan ju knappast leda till att föreningar får lov att göra vad som helst. Föreningsfriheten kan väl heller inte vara av den arten att den slår undan den enskildes rättigheter och friheter. Jag skulle vilja fråga justitieministern — säkerligen en fråga som inte kommer att ges ett svar: Vilket är viktigast — den enskildes rätt att själv avgöra vilket parti som han eller hon skall vara med i, eller kollektivets rätt att kollektivansluta människor i en klump utan respekt och hänsyn när det gäller vilken politisk uppfattning de står för? Och ytterligare en fråga, som säkerligen heller inte kommer att få ett svar: Var går gränsen? Hur långt kan man med föreningsfriheten motivera att fackliga organisationer får bete sig hur som helst? Herr talman! Det finns ännu en aspekt i debatten om kollektivanslutningen, nämligen valhemligheten. Den är inskriven i svenska lagar. Ingen skall inför någon myndighet behöva tvingas uppge sina sympatier och vem man har röstat på i allmänna och demokratiska val. Men det finns en institution som står över allt detta, och det är fackföreningens kassör. Inför honom skall man, med justitieministerns gillande, tvingas tala om att man inte vill tillhöra ett visst parti, vilket leder till mobbning i stor omfattning på arbetsplatser. Det känner justitieministern inte till, för det brukar socialdemokratiska justitieministrar aldrig känna till, men det är likväl sanning. Jag skulle vilja fråga justitieministern: Vilket är viktigast? Är det den föreningsfrihet som justitieministern talar om och som innebär att föreningar får göra vad som helst? Eller är valhemligheten viktigare? Och är det verkligen så att valhemligheten kan avtalas bort genom att en facklig organisation bara bestämmer sig för att kollektivansluta människor och därmed tvinga dem att avslöja sin valhemlighet om de inte vill kvarstå som medlemmar? Herr talman! Den nya kollektivanslutningen är på något sätt patetisk. Efter att under lång tid ha debatterat om kollektivanslutning är förenlig med demokratiska principer har socialdemokratin bestämt sig för att öppna för ännu en möjlighet till kollektivanslutning. Nu är det nämligen inte människorna man skall kollektivansluta, utan nu är det företag. Det belyser mer än någonting att socialdemokratin tycker att organisationer och företag är viktigare än enskilda människor — för nu skall man börja kollektivansluta organisationer. Justitieministern sade nyss att anledningen till att vi debatterar kollektivanslutningen är att vi vill attackera samarbetet mellan facket och socialdemokratin. Det vore givetvis bättre, herr talman, om justitieministern besvarade våra frågor i stället för att försöka analysera varför vi debatterar kollektivanslutningen. Men är det så att detta samarbete inte sitter djupare än att socialdemokratin måste bibehålla kollektivanslutningen, då är det inte särskilt mycket att attackera. Jag skulle vilja fråga justitieministern som nybliven socialdemokratisk medlem: Sitter inte samarbetet djupare än att man måste kollektivansluta människor mot deras vilja för att detta samarbete skall vara värt någonting? Herr talman! Det finns två saker som debatten om kollektivanslutningen visar. För det första visar den att socialdemokratin inte längre kan leva på människors eget engagemang. För det andra visar den att socialdemokratin i praktiken i alla viktiga debatter intar organisationernas attityd och försvarar organisationernas makt över de enskilda. Det märks när man försvarar organisationsklausuler på arbetsmarknaden, när man försvarar det faktum att hyresgäströrelsen kan taxera de boende oavsett om dessa är medlemmar eller ej. Det märks när man försvarar det övervåld på fackliga medlemmar som många organisationer gör när de inte tillmötesgår medlemmarnas begäran om utträde ur organisationen, och det märks när man försvarar de fackliga organisationernas rätt att tvinga enskilda näringsidkare utan en enda anställd till att ingå i kollektivavtal, trots att dessa, som sagt, inte har någon anställd. Herr talman! Kollektivanslutningen är en ideologisk kollaps. Socialdemokratin bör aldrig mera tala om friheten så länge man tror sig ha rätten att göra det övervåld på enskilda människor som kollektivanslutningen innebär. Herr talman! Jag förväntar mig inte något svar på dessa frågor. Justitieministern har tidigare konsekvent undvikit att svara på liknande frågor. Socialdemokratin vill inte svara på frågor kring detta ärende, och det ärmer = Nr 9 belysande än någonting annat för hur sjukt det här med kollektivanslutning

Om kollektivan Herr talman! När man sitter här och lyssnar på argumenten från borgerligt slutningen till poli håll är det ett par saker som man slås av. För det första är det samma gamla tiskt parti vanliga argument beträffande både den negativa föreningsrätten, föreningsfriheten och kollektivanslutningen som man hört här i riksdagen de senaste 10-15 åren från det borgerliga hållet. Försök åtminstone att variera argumenteringen litet! För det andra kan man fråga sig varför de borgerliga partierna nu driver de här frågorna. Är det av omsorg om den enskilde medlemmen i den fackliga organisationen? Är det för att ge den enskilde en större frihet som man år efter år återkommer med dessa frågor? Det kan kanske verka så för den oinvigde. Men i själva verket är det inte alls på det sättet. Vad det handlar om är en medveten kampanj för att försvaga den fackliga rörelsen i vårt land. Att man vill försvaga den fackliga rörelsen är i och för sig ingenting nytt när det gäller borgerlig politik. Det nya är möjligen att moderaterna tidigare stod mera ensamma i detta korståg mot facket. Nu kan det konstateras att också centern och folkpartiet ställer upp på moderaternas sida — och centern och folkpartiet är då inte så dåliga! Folkpartiet har karakteriserat de fackliga organisationerna som kravmaskiner. Centern har nu instämt i kören med sitt tal om öststatssocialism. Nyss sade t.ex. Bertil Fiskesjö: Vi skall jaga er från valmöte till valmöte med den här frågan. Jag tror säkert att ni skall jaga oss från valmöte till valmöte med antifackliga frågor. Det är ingenting nytt, det har ni alltid gjort. Samarbetet mellan fackföreningsrörelsen och socialdemokratin har alltid varit en vagel i ögat för er. Från borgerligt håll är man alltså inne på gamla traditioner när man angriper den fackliga rörelsen vare sig det nu är fråga om LO och TCO eller kollektivanslutningen och föreningsrätten. Hela 1970-talet varnade man från borgerligt håll för vad man kallade kollektivismens faror. Men påståenden om kollektivismens faror är äldre än så. På 1930-talet drev man en hård och hänsynslös kampanj från borgerligt håll mot den fackliga rörelsen och socialdemokratin. Man målade upp en bild av Sverige som en röd diktatur om facket fick den förhandlingsrätt som då diskuterades och som facket sedan också fick. Även då var fackföreningsrörelsen ett hot mot den personliga friheten. Men det är just genom ett kollektivt uppträdande som svensk arbetarrörelse har kunnat skapa ett land som bättre än något annat tillgodoser löntagarnas och de breda folkgruppernas intressen. Även den här debatten får ses som en variation på det gamla temat: Försvaga facket! Herr talman! När arbetarna och tjänstemännen en gång började sluta sig samman i föreningar, varnade man från borgerligt håll för denna form av kollektivisering. Den enskildes frihet skulle försvinna, man skulle bli ett offer för fackföreningsbossarna, sade man. Även detta är ett påstående som har 153 återkommit i debatten på senaste tiden. Argumentationen har varit densamma varje gång löntagarna stärkt sin ställning genom kollektiva lösningar. När löntagarna i ATP-striden slogs för en kollektiv försäkring hördes samma argument från borgerlighetens sida. Situationen är precis densamma i dag, när löntagarna genom kollektiva lösningar kräver inflytande på sina arbetsplatser och del av företagens förmögenhetstillväxt. Den enskildes frihet hotas, säger de borgerliga partierna med instämmande från SAF. Men det är liksom tidigare inte den enskilde löntagarens frihet de tänker på. Nu liksom då är de bara intresserade av det privata kapitalets frihet. Nej, vad det är fråga om är att de borgerliga partierna och SAF vill försöka tämja facket, som man från moderat håll uttrycker det, för att kunna driva sin egen politik, precis som i Thatchers England och Reagans USA. Det är egentligen detta som den här debatten handlar om. Jag tycker att man från borgerligt håll i stället skall uttrycka sin uppskattning över att vi har en stark fackföreningsrörelse i vårt land. En stark och levande fackföreningsrörelse är en förutsättning för en vital demokrati. Herr talman! När det gäller frågan om lagstiftning mot kollektivanslutning har justitieministern redan framhållit att föreningsfriheten i vårt land är grundlagsskyddad och att detta innebär att det står var och en fritt att organisera sig politiskt. Ingen kan heller tvingas att vara medlem i ett parti. Sedan är det en självklarhet att de fackliga organisationerna måste få besluta om sina egna angelägenheter. Varje politiskt parti måste självt få bestämma om formerna för medlemskap i partiet. Fackförbund är en typ av ideella föreningar, och för sådana föreningars verksamhet har vi i vårt land inga lagregler. Riksdagen har vid flera tillfällen avslagit förslag om lagstiftning om ideella föreningar med hänvisning till att det inte finns behov av någon lagreglering på detta område. Därför är det fel när Ingemar Eliasson säger att man från borgerligt håll inte vill reglera hur de fackliga organisationerna skall ordna sin verksamhet — eller hur han nu uttryckte det. Varför motionerar man då från borgerligt håll om lagstiftning om ideella organisationer varje år med exemplifieringar enbart från de fackliga organisationernas verksamhet? Herr talman! Trots att riksdagen vid ett flertal tillfällen har sagt att det inte behövs lagstiftning här, återkommer attackerna från borgerligheten mot den fackliga rörelsen. Jag är övertygad om att fackligt organiserade arbetstagare i detta land noterar dessa angrepp och även drar de rätta slutsatserna härav.

Herr talman! Efter Stig Gustafssons inlägg vill jag bara på nytt erinra om den rättsliga bakgrunden till denna debatt, nämligen att den fråga som vi nu debatterar är en delfråga i den större frågan om lagstiftning om ideella föreningar. Riksdagen har vid ett flertal tillfällen sagt nej till en sådan lagstiftning. Jag vet att vi får den här debatten på nytt på grund av motioner till årets riksmöte, men så länge riksdagens beslut att inte lagstifta om ideella föreningar ligger fast, är det inom föreningslivet formerna för föreningarnas inre liv skall diskuteras. Den diskussionen förs på ett vitalt sätt inom socialdemokratin. Detta är mitt svar på de frågor som har ställts till mig under debatten.

Herr talman! Jag tror att nästan alla som har lyssnat på denna debatt konstaterar att socialdemokraterna försvarar en utomordentligt sjuk sak. De använder två sätt när de försvarar sig. Justitieministern läser upp det ena anförandet efter det andra. Han deltar inte i debatten. Han lyssnar inte på våra konkreta frågor. Han har från början bestämt sig för vad han skall säga, och sedan säger han det. Det är det ena sättet att delta i debatten. Det andra sättet svarar Stig Gustafsson för. Han säger att ett angrepp på kollektivanslutningen är ett angrepp på hela den fackliga rörelsen. Stig Gustafsson menar att vi egentligen borde hedra det samarbete som pågår och att vi gör oss skyldiga till ett upprörande angrepp på hela den fackliga rörelsen. Men Ingemar Eliasson och Elver Jonsson har ju, Stig Gustafsson, just visat att vi från folkpartiets sida har en utomordentligt stor uppskattning av den fackliga rörelsen. Det är inte det som det handlar om. Jag är själv inne på mitt tredje decennium som fackligt ansluten. Men jag förbehåller mig rätten, Stig Gustafsson, att kritisera kollektivanslutningen. Jag är fullkomligt övertygad om att den kvarts miljon människor som ni plockar pengar av till det socialdemokratiska partiet men som inte röstar på socialdemokraterna också säger att de vill vara med i facket men inte vill tillhöra det socialdemokratiska partiet. Sedan får vi frågan: Varför håller ni egentligen på med den här gamla debatten? Det vore förstås bäst om vi inte sade någonting. Socialdemokraterna själva hävdar att vi för denna debatt därför att vi vill komma åt facket. Stig Gustafsson undrar också om vi gör det av omsorg om den enskilda människan. Ja, det är precis det som frågan gäller. Fortfarande tror jag inte att någon av er kan se en enda människa i ögonen som har blivit inföst i ett politiskt parti vars politik han eller hon djupt ogillar och förklara för denna människa varför han eller hon skall tvingas vara med i detta parti. Den enskilda människan är exakt det som frågan gäller. Herr talman! Jag undrar också vad socialdemokraterna svarar kritikerna i de egna leden som djupt skäms över att ett antal ledande socialdemokrater står upp och försvarar kollektivanslutningen. Vad säger ni till Gunnar Fredriksson, Aftonbladet, Lena Askling och de aktiva personer inom fackföreningsrörelsen som också tycker att kollektivanslutningen inte går att försvara? Även om ni anser att vi inte är värda att ta på allvar och att vi drivs av lumpna motiv, kan ni väl inte tro att de drivs av samma lumpna motiv. Herr talman! Kollektivanslutningen är skamlig. Den innebär en kränkning av enskilda människors frihet. Så länge den fortsätter saknar socialdemokraterna i det här landet totalt trovärdighet i frihetsdebatten.

Herr talman! Stig Gustafsson tycker att vi borde variera argumenten. Varför skulle vi göra det? De gamla argumenten om varje enskild människas rätt att själv avgöra vilket parti han eller hon vill tillhöra håller än. De håller i dag, i morgon och in i evigheten. Därför behöver vi inte variera argumenten. Vi behöver inte heller variera frågorna, eftersom de frågor vi ställer till er socialdemokrater inte får några svar. , Jag skall däremot besvara Stig Gustafssons fråga. Jag gör det på samma sätt som Jörgen Ullenhag nyss. Stig Gustafsson frågade om vi värnar om den enskildes rätt och vill ge den enskilde större frihet. Svaret på den frågan är ja. Det är precis detta som vi är ute efter. Det är egentligen, säger Stig Gustafsson, en antifacklig verksamhet vi ägnar oss åt. Då måste jag, återigen, ställa frågan: Är det också det som LO-ägda tidningen Aftonbladet ägnar sig åt? Är det antifacklig verksamhet som två tredjedelar av LO-förbundens medlemmar ägnar sig åt, när de är emot resp. inte vill tillämpa kollektivanslutning till det socialdemokratiska partiet? Ett påstående av den arten faller naturligtvis på sin egen orimlighet. Får jag fråga TCO-juristen Stig Gustafsson om den fackliga solidariteten inom TCO är mindre därför att ni inom TCO-förbunden inte tillämpar kollektivanslutning till det socialdemokratiska partiet. Ni gör ju tvärtom en poäng av att vara politiskt obundna och överlåta åt varje medlem att själv avgöra vilket politiskt parti han eller hon vill tillhöra. Hur kan Stig Gustafsson i annan skepnad, som s-riksdagsman här i riksdagen, försvara ett system som Stig Gustafsson som TCO-jurist finner kränkande för den enskilde medlemmen? Våra gamla argument, som innebär att varje individ själv måste få avgöra politisk tillhörighet, håller. Det är nog Stig Gustafsson — inte TCO-juristen Stig Gustafsson, utan s-riksdagsmannen Stig Gustafsson — som borde byta argument. De argument mot kollektivanslutning som vi upprepar gång på gång är argument som håller. Stig Gustafssons argument för kollektivanslutning är så dåliga att de egentligen inte borde framföras — åtminstone inte av den som vill värna om demokratiska frioch rättigheter.

Herr talman! Det kanske är förmätet av mig att tro att min ringa person skulle ge justitieministern anledning att ge svar på de enkla och jordnära frågor jag ställde. Jag frågade bl.a.: Hur skulle justitieministern uppfatta det om han genom ett kollektivt beslut blev ansluten till folkpartiet, centern eller moderata samlingspartiet? Justitieministern synes inte vilja mobilisera vare sig intresse eller intellektuell kapacitet för att göra ett försök att svara på den frågan — det kunde ha varit intressant att höra vad justitieministern hade att säga. Men om justitieministern nu inte tycker att detta är värt att ta upp i en riksdagsdebatt, vad säger justitieministern om att majoriteten av LO-medlemmarna tycker det är fel att ha kollektivanslutning? Vilken kommentar har justitieministern till att så många socialdemokratiska tidningar tar avstånd från den tanke som justitieministern hyllar och att så många fackliga tidningar på LO-håll är kritiska till den kollektivanslutning som nu sker? Vad säger justitieministern om att riksdagen har uttalat att kollektivanslutningen är ett system som är otillbörligt i en demokrati? Har justitieministern någon uppfattning om detta eller kommer tystnaden att tala? Så till Stig Gustafsson, som använder det gamla tricket att i stället för att gå in på vad frågan handlar om börja tala om allmänpolitiska insatser. De insatser som gjorts på olika områden från socialdemokratiskt håll är i de flesta fall mycket hedervärda. Det är inte detta vi är kritiska mot. Jag skulle med samma teknik kunna räkna upp de insatser som gjorts genom liberala initiativ från seklets början och fram till i dag. Jag gör gärna en jämförelse mellan våra resp. insatser, men den får vi ta upp i ett annat sammanhang. I mitt tidigare inlägg sade jag att jag tyckte det var bra att den fackliga rörelsen var stark. Det är av värde för hela det svenska samhället att vi har aktiva fackliga organisationer. Men det försvarar inte denna skönhetsfläck, som det socialdemokratiska partiet sätter genom att inte hysa respekt för den enskildes integritet och genom att inte låta frågan om anslutning få avgöras av individen själv. Kritiken innebär inte, Stig Gustafsson, någon attack mot facket. Vi behöver en stark facklig rörelse, och vi skall ha en god uppslutning från medlemmarna. Men, herr talman, den underlättas sannerligen inte av att man från socialdemokratiskt håll hyllar tesen att man skall kollektivt ansluta dem till SAP, även de som har andra politiska uppfattningar än just socialistiska. Jag tror, herr talman, att friheten att själv välja politisk tillhörighet är så viktig att kollektivanslutningen måste upphöra. Rätten att själv bestämma politiskt medborgarskap hotar ingen annans frihet — möjligen kan den innebära ett hot mot en välgödd partikassa!
Herr talman! Låt mig först säga att jag är förvånad över att denna stora debatt — så får man väl ändå karakterisera den — bryter ut här i dag och förs just nu. Såväl Bertil Fiskesjö som Jörgen Ullenhag, som har startat debatten, vet mycket väl att vi om ungefär en månad skall debattera kollektivanslutningen på grundval av motioner som behandlats. Det finns därför ingen anledning att nu föra en större debatt i frågan — åtminstone inte för oss, men ni har era skäl, och dem har jag redan pekat på. Diskussionen vad beträffar både partipolitiskt obundna fackliga organisationer och andra får anstå till dess att den debatten kommer upp på dagordningen. Jag behöver inte byta några argument när jag försvarar fackföreningsrörelsen. Jag ville med mitt inlägg bara visa på det verkliga syftet med era frågor. Låt mig också säga att det är sällan man upplever så mycket hyckleri i den här kammaren som i dag. Elver Jonsson och Jörgen Ullenhag säger att de uppskattar de fackliga organisationerna. Visa då den uppskattningen genom att ställa upp för fackföreningsrörelsen i stället för att arbeta på att försvaga den! Ingemar Eliasson sade: Varför skall vi variera argumenten? Nej, varför skulle ni göra det, det är ju gamla kända 30-talsargument. Men vill då Ingemar Eliasson svara på varför ni motionerar om en lagstiftning om ideella föreningar varje år och enbart exemplifierar detta behov utifrån den fackliga sidan. Slutligen vill jag säga att apropå trick tror jag inte att jag kan slå Elver Jonsson, som vill låtsas som om han inte angriper den fackliga rörelsen, när han här i talarstolen gör det i varje andetag han tar. Låt mig till allra sist betona en sak. Ett beslut att ta bort kollektivanslutningen skulle vara en åtgärd direkt riktad mot fackföreningarnas egen beslutanderätt och skulle dessutom kränka den grundlagsfästa föreningsfriheten. Offentligrättsliga regler om förbud för föreningar att kollektivansluta sina medlemmar till politiskt parti står nämligen i strid med grundlagen. Men det är klart — man kan ju ändra grundlagen. Tidigare har åtminstone representanter för folkpartiet — jag tror att det var så sent som i fjol — framhållit att vi skall vara mycket försiktiga med lagstiftning mot organisationslivet. Det var i en debatt om kollektivanslutning som det sades. Jag tycker att man åtminstone från det partiets sida borde hålla fast vid denna ståndpunkt.
Herr talman! Elver Jonsson uppfattar inte mitt svar på hans och andras frågor, så jag måste upprepa det. Så länge riksdagen inte beslutar om lagstiftning om ideella föreningar, så länge riksdagen uttryckligen tar ställning mot en sådan lagstiftning, är det min uppfattning att det är inom varje förening som man skall diskutera och besluta om sin förenings eget liv. Detta är mitt svar på dessa frågor.

Herr talman! Stig Gustafsson är irriterad över att vi för den här debatten i dag och säger att det inte finns någon anledning till det, för vi skall ha den debatten om en månad. Jag förstår att socialdemokraterna över huvud taget inte alls vill föra den här debatten. Men vad som har hänt, Stig Gustafsson, är juatt vi har haft en omskriven socialdemokratisk partikongress, där detta var en viktig fråga och där man sade att man inte gör någon annan ändring än att man skickar ut en partibok till de människor som man föst in i det socialdemokratiska partiet och som är folkpartister, moderater eller vpk:are. De skall få partibok — det är förnyelsen! När vi då under lång tid fört en debatt som vi tycker är principiellt viktig för de enskilda människorna, får nog Stig Gustafsson finna sig i att vi tar upp den här frågan också i riksdagen. Stig Gustafsson och Sten Wickbom får nog finna sig i att det inte är sista gången vi för den här debatten i riksdagen. Sedan frågar Stig Gustafsson varför folkpartiet har gått in för lagstiftning. Ja, vi hoppades faktiskt i det längsta att socialdemokraterna själva skulle ändra på denna ovärdiga anslutningsform. Vi tyckte ibland att det fördes en debatt inom socialdemokratin som ingav visst hopp om någon förändring. Men kritikerna har ju tystnat. På den socialdemokratiska partikongressen fanns ju inte en enda person som ställde sig upp och framförde någon enda kritisk synpunkt på kollektivanslutningen. Trots att riksdagen gång efter annan uttalat att det här måste ändras så gör socialdemokraterna ingenting. Då måste vi rimligen vid någon tidpunkt komma fram till att vi inte kan fortsätta så här. Vi måste få en lag som garanterar enskilda människor rätten att själva bestämma vilket politiskt parti de vill tillhöra — om de nu vill tillhöra något parti över huvud taget. Sedan säger Stig Gustafsson: Visa er uppskattning och ställ upp för fackföreningsrörelsen! Angrip inte fackföreningsrörelsen! Ja, Stig Gustafsson, jag sade i mitt förra inlägg att jag är inne på mitt tredje decennium som fackligt ansluten. Det är väl ett sätt att visa att man uppskattar facket. Elver Jonsson är fackligt ansluten, och han hart.o.m. varit facklig förtroendeman. Det tycker jag är ett bra sätt att visa att man tycker att fackföreningsrörelsen är viktig. Men blanda inte ihop den positiva synen på fackföreningsrörelsen med det faktum att vi tycker illa om just kollektivanslutningen! Det är ju två helt olika saker. Som Ingemar Eliasson har påvisat tidigare är det ju på det sättet att ändrar man på anslutningsformen och tar bort kravet på kollektivanslutningen, blir facket faktiskt starkare — genom att facket omfattar medlemmar som har olika politisk uppfattning. Sedan är det nog väldigt många som liksom jag undrar vad Stig Gustafsson skall svara på Ingemar Eliassons fråga om TCO:s uppfattning härvidlag. Jag tror att det vore bra om det klargjordes hur Stig Gustafsson ser på den saken. Han undvek nogsamt att ta upp den diskussionen i sitt förra inlägg, och jag kan förstå det. Justitieministern säger att han svarar på frågor. Men jag tycker att vi skall läsa protokollet från den här debatten och titta på de frågor som har ställts och som justitieministern har svarat på. Han har i varje fall inte svarat på mina frågor. Och visst finns det en rad frågor från Elver Jonsson och Ingemar Eliasson som inte heller har besvarats. Jag frågade t.ex.: Är det något fel på principen att varje människa själv skall få bestämma om han eller hon vill tillhöra ett politiskt parti, och vilket är iså fall felet? Vad är det alltså för fel på den principen? Har justitieministern svarat på den frågan? Nej, det har han inte gjort. Jag frågade om det inte stöter justitieministerns rättskänsla att hundratusentals människor är medlemmar i och betalar till ett parti, vars politik de ogillar. Den frågan har jag ställt till justitieministern även förut. Han teg då också. När jag frågade hans föregångare, Ove Rainer, om det inte stötte hans rättskänsla, ställde han sig upp i bänken och sade: Svaret är nej. En rad andra exempel kan anföras. Men, som sagt, titta på protokollet från den här debatten, herr justitieminister, och sätt en bock i kanten för de frågor som är besvarade. Justitieministern kommer då att finna en ganska tom marginal. Det kommer knappast att finnas några bockar, för justitieministern har svarat på andra frågor, inte på dem vi har ställt. Det är, tycker jag, betecknande för den här debatten. Debatten har varit talande på många sätt. Den har framför allt varit talande på det sättet att vi inte har fått svar på våra frågor. Debatten har också varit talande på det sättet att representanter för fyra av riksdagens fem partier har deltagit i denna. Det har dock helt saknats representanter för det femte partiet, nämligen vänsterpartiet kommunisterna. Det är också talande.

Herr talman! ”Jag behöver inte byta argument när jag försvarar den fackliga rörelsen”, säger Stig Gustafsson. Nej, det tycker inte heller jag. Jag anser att Stig Gustafsson är en utmärkt företrädare och en utmärkt debattör när det gäller försvaret för den fackliga rörelsen, för facklig solidaritet och för facklig tillhörighet. Vad jag talade om var att s-riksdagsmannen Stig Gustafsson behövde byta argument när det gällde försvaret för kollektivanslutningen. Stig Gustafsson citerade ett uttalande från folkpartiet om att vi skall vara mycket försiktiga med lagstiftning som rör organisationerna. Jag kan upprepa det uttalandet. Det överensstämmer med min uppfattning. Det var därför som vi år efter år här i riksdagen verkade för att riksdagen skulle driva opinion för och uttala att det enda parti i Sverige som tillämpar kollektiv anslutning av sina medlemmar skulle upphöra med det, därför att det stod i strid med de grundläggande demokratiska frioch rättigheterna. Men detta parti, Stig Gustafssons eget parti, har inte upphört med denna tillämpning. Då återstår ingen annan möjlighet för att värna den enskildes politiska integritet än att överväga en lagstiftning. Här kan Stig Gustafsson fortfarande göra en insats.

Det vore utmärkt om denna renhållningsåtgärd kom till stånd genom intern diskussion inom det socialdemokratiska partiet. Man är ju ett gott stycke på väg — det intrycket får man i varje fall ibland, när man från framstående socialdemokratiska medlemmar och tidningar för fram samma argument som vi mot kollektivanslutningen. Det väckte vissa förhoppningar om att frågan nu skulle prövas vid den socialdemokratiska partikongressen. Men från denna kongress — som gjorde en poäng av att ta upp friheten till debatt — kom en signal till fortsatt ofrihet beträffande den enskildes rätt att själv och i hemlighet ta ställning till vilket parti han eller hon vill tillhöra. Stig Gustafsson! Vi kan göra gemensam sak, om det till slut blir TCO-medlemmen Stig Gustafsson som vinner över den socialdemokratiske riksdagsmannen med samma namn. Då kan vi värna den enskildes politiska integritet utan att behöva tillgripa lagstiftning.
Herr talman! Låt mig säga, i detta mitt sista inlägg i denna debatt, att jag naturligtvis är besviken på justitieministern, som inte gör någon ansats till att uttala en principiell uppfattning: hur skall man se på ett förfarande som skulle kunna drabba honom och andra socialdemokrater genom att de anslöts till andra partier. I den frågan har justitieministern inte anmält någon principiell uppfattning. Det anser jag vara en brist, med tanke på att justitieministern är vår högste politiskt ansvarige när det gäller rättsfrågor. Justitieministern försöker göra det hela till en formell fråga — så länge det inte har begärts lagstiftning kommer det inte att bli någon lagstiftning. Men det är just därför att riksdagens uttalande, om det djupt odemokratiska i vad socialdemokraterna håller på med, inte har beaktats som kravet på lagstiftning vuxit fram. Eftersom Stig Gustafsson felaktigt påstår att detta är ett angrepp på den fackliga rörelsen kan jag inte underlåta att upprepa att det inte är fråga om detta. Framför allt är det inte fråga om något sådant från folkpartistisk sida, som jag har anledning att uttala mig för. Det handlar i stället om ett angrepp på det socialdemokratiska partiet, som inte har orkat utvecklas i den demokratiska anda som man kunde förvänta sig av ett parti med sådana demokratiska traditioner som det socialdemokratiska partiet ändå har. Det är att djupt beklaga. Stig Gustafsson öppnade sitt förra inlägg med att tala om hyckleri. Jag funderade över om det var ett försök till anklagelse eller om det rent av var en självbekännelse.
Herr talman! Jag frågade Jörgen Ullenhag varför man tar upp denna debatt just nu, när vi ändå skall debattera motionerna om en månad. Då sade han att anledningen till debatten är att SAP-kongressen har infört partibok. Jag visste inte att debatten handlade om partibok. Varför sade Jörgen Ullenhag inte det i sin interpellation, så hade vi kunnat diskutera det ämnet i stället? Jag har redan svarat Ingemar Eliasson och hänvisar till protokollet — det var mitt förra inlägg. Jörgen Ullenhag — eller möjligen Ingemar Eliasson — ville också att jag skulle redovisa TCO:s uppfattning. Men det varken kan eller bör jag göra. Jag tycker inte heller att Ingemar Eliasson och andra folkpartister skall blanda sig i de olika fackliga organisationernas interna förhållanden — men det är ju vad det handlar om. I dag tas kollektivanslutningen till intäkt för ett angrepp mot facket, men vi kommer säkert att under det kommande året få uppleva flera sådana här angrepp, när frågor om förhandlingsrätt, strejkrätt och liknande kommer upp. Det är flera saker som förvånar mig i denna debatt. Jag har redan nämnt en av dem, nämligen att folkpartiet och centern alltmer har slagit följe med moderaterna och nu kräver lagstiftning. Tidigare vägrade folkpartiet och centern att följa moderaterna och gick emot deras krav. Vad kan förklaringen vara till att de har svängt? Är det utslag av den antifackliga vågen? Eller förhåller det sig så, vilket kan framgå av vad vi har hört här i dag, att när man från borgerligt håll talar om lagstiftning för ideella föreningar och deras verksamhet så är det i själva verket lagstiftning mot fackliga organisationer man är ute efter? Säg det i klartext! Den borgerliga förtalskampanjen i riksdagen och andra politiska sammanhang mot fackföreningsrörelsen är mycket medvetet upplagd som en del av en politisk och antifacklig strategi — så även denna debatt — från de borgerligas sida. Genom att förtala facket vill man försvaga och misskreditera facket i medlemmarnas ögon. En minskande organisationstillhörighet på arbetsplatserna skulle i allra högsta grad gynna borgerlighetens intressen och näringslivets önskemål. En uppluckring av den lagstiftning som reglerar förhållandena på arbetsmarknaden skulle tjäna samma syfte. Det är inte bara inom de borgerliga partierna som dessa strömningar finns. Bakom de politiska aktörerna står näringslivets och arbetsgivarnas stora och ekonomiskt starka organisationer. Det är dessa starka krafter som har praktiskt taget obegränsade ekonomiska resurser som man är beredd att sätta in i kampen mot facket. Vi har sett hur det har gått — jag upprepar det i Thatchers England och Reagans USA, men det skall inte lyckas i Sverige. Låt mig till sist instämma med Jörgen Ullenhag om en sak: det har varit en talande debatt även på det sättet att inte heller jag har fått svar på de frågor jag ställde till er.
Herr talman! Jag skall då upprepa mitt svar med något andra ord, och jag hoppas att Stig Gustafsson lyssnar när det gäller folkpartiets inställning till lagstiftning, därför att det var exakt det som Stig Gustafsson frågade om. Anledningen till att vi nu vill ha lagstiftning är att ni uppenbarligen har struntat i riksdagens uttalanden. En enhällig partikongress har ju sagt att ni fortsätter som hittills. Det är anledningen, Stig Gustafsson, och det är ett rakt och klart svar på den fråga som ställdes. Det är litet genant när Stig Gustafsson upprepar att vi förtalar facket. Vi har gång på gång från folkpartiets sida ställt oss upp och sagt precis motsatsen, nämligen att vi tycker att den fackliga verksamheten är viktig. Det är nästan förolämpande, Stig Gustafsson, att säga någonting annat. Här står vi upp, själva medlemmar i olika fackliga organisationer, och angriper kollektivanslutningen, och så får vi höra att vi förtalar facket. Egentligen är Stig Gustafsson skyldig oss en ursäkt. Det är inte fråga om att förtala facket. Det är fråga om att slå vakt om facket men ändra anslutningsformerna. Så enkelt är det. Anledningen till att jag tog upp denna debatt var inte att ni införde partibok, utan det var, som jag sade i mitt förra inlägg, att det här har förts en lång principiell debatt och att man därefter har tagit upp frågan på partikongressen och fattat ett beslut som innebär att man inte kommer att ändra anslutningsformerna. Då är det rimligt att man i Sveriges riksdag försöker få Sveriges justitieminister att svara på dessa frågor.
Herr talman! Jag vill för min del avsluta denna debatt med att uttala min förvåning över det anförande som Stig Gustafsson nyss höll. Hur kan en TCO-medlem uttala sig på det sätt som han här gjorde? TCO gör ju en poäng av att vara en politiskt obunden organisation, som inte tillämpar kollektivanslutningen. Stig Gustafsson, som därtill är TCO:s jurist och skall övervaka att stadgar och beslut upprätthålls i denna organisation, säger att när vi har samma uppfattning som TCO i dessa frågor är det uttryck för en antifacklig verksamhet. Det är så obegripligt att det faller på sin orimlighet. Jag är mycket förvånad över att just en TCO-are kan ställa sig bakom den typen av argument. Det är inte, Stig Gustafsson, att blanda sig i de interna fackliga besluten när vi angriper kollektivanslutningen. Det är, jag påpekar det ännu en gång, ett angrepp på det socialdemokratiska partiet, som är redo att skriva in som medlemmar människor som aldrig har bett om att få bli medlemmar i detta parti. Att det skall vara så svårt att förstå denna fråga och denna inställning. Det är dessutom ett stort antal socialdemokrater som ställer den. Detta är den åsikt som de har. Argumenten för kollektivanslutningen är bräckliga, Stig Gustafsson. Jag råder Stig Gustafsson att till nästa debatt, om en månad eller när det blir, skaffa sig bättre argument. Det finns inga bra argument för kollektivanslutningen. Det enda raka är att se till att den upphör.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
Ingemar Eliasson har inte samma uppfattning som TCO i denna fråga om Ingemar Eliasson menar det han säger — vilket han rimligtvis bör göra — när han påstår att TCO på något sätt skulle ha uttalat sig mot det samarbete som LO och SAP har. TCO har icke uttalat sig om detta. TCO har däremot en helt annan konstruktion. TCO är en partipolitiskt obunden organisation. Jag tycker att Ingemar Eliasson är skyldig mig en ursäkt efter detta påstående.
Herr talman! Jag beklagar att jag måste komma igen. Om jag hade sagt det som Stig Gustafsson tillvitar mig skulle jag naturligtvis framföra en ursäkt. Jag har sagt att TCO, som vi, inte tycker att det är rimligt att ansluta medlemmar kollektivt till det socialdemokratiska partiet. På denna punkt har vi uppenbarligen samma åsikt. Inget TCO förbund tillämpar metoden att kollektivansluta sina medlemmar till något politiskt parti. Det gör inte heller en lång rad LO-förbund. Detta antar jag att man avstår ifrån av respekt för medlemmarnas politiska integritet. Jag har bara frågat hur denna inställning kan beskrivas som antifacklig verksamhet. Det har Stig Gustafsson inte kunnat besvara.
Herr talman! Jag tackar för detta förtydligande, eller det kanske rent av var en ändrad inställning i själva sakfrågan. Jag accepterar den ursäkt som jag fick.